Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat mig om jag inom en snar framtid avser att föreslå en ändring vad gäller dagens regelsystem för att få använda ljuddämpare på jaktvapen i klass 1 utan licenstillstånd. I dag är möjligheterna att få tillstånd att använda ljuddämpare för jaktvapen begränsade. Den restriktiva hållningen till ljuddämpare bygger främst på rädslan för tjuvjakt, risken för personskador och risken för att ljuddämpare ska komma till kriminell användning. Det är dock riktigt som Jan-Evert Rådhström påpekar att det under senare år har förekommit diskussioner om att tillåta användande av ljuddämpare på jaktvapen i syfte att förebygga hörselskador. Statens kriminaltekniska laboratorium har därför utfört provskjutningar med jaktvapen med och utan ljuddämpare. Provskjutningarna visar att ljuddämpare på vissa jaktvapen inte reducerar ljudet mer än till samma nivå som för andra jaktvapen utan ljuddämpare. Resultatet av provskjutningarna ger alltså en delvis ny bild av möjligheterna att använda ljuddämpare. Regeringen har därför nyligen uttalat att det finns skäl att överväga en mindre restriktiv hållning till ljuddämpare som reducerar ljudet när det gäller vissa jaktvapen än som gäller i dag. Inom departementet arbetar vi med denna fråga. Ett förslag kommer att presenteras före sommaren.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, men jag tror inte att statsrådet förväntar sig att jag ska vara speciellt nöjd. Jag vill kommentera lite grann av det justitieministern har sagt, bland annat att det "under senare år har förekommit diskussioner" om ljuddämpare - "under senare år"! Jag väckte min första motion i frågan 2000. I sex års tid har jag drivit frågan - årligen. Det är inte "under senare år" för mig. Vi får hoppas att insikterna ska komma. Det sägs att Statens kriminaltekniska laboratorium har gjort provskjutningar, och det har konstaterats att det jag har hävdat i sex år stämmer. Jag vill inte anklaga justitieministern, men det vore betydligt enklare att läsa i ett lexikon om vad naturlagarna säger. Naturlagarna säger att du inte kan få ett ljudlöst skott från ett klass 1-vapen. Det har med ljudhastigheter att göra. Nu har man väl gjort det här noggrant, dels med hjälp av test, dels förhoppningsvis genom att man har läst lite naturvetenskap om vad det hela innebär. Efter de sex år jag har drivit denna fråga finns det kanske en chans att få ett tydligt svar från justitieministern på vad hans syn är. Det kommer ett förslag före sommaren. Vad är det för förslag som kommer? Innebär det en förändring i vapenlagen som gör att vi får använda ljuddämpare utan licens? Blir det en förändring i vapenförordningen som innebär att det fortfarande är Rikspolisstyrelsen som ska ha synpunkter på om jag behöver licens för att få använda ljuddämpare eller inte? Det finns en möjlighet för justitieministern här i dag, nämligen att vara tydlig. Det behövs inga vapenlicenser, precis som ministern säger i svaret. Här finns en möjlighet att göra Sveriges jägarkår nöjd, framför allt alla de som inte vill få hörselskador. Det sitter ungdomar från Sunne här i dag. Många av dem kanske en vacker dag kommer att bli jägare. Jag skulle vilja att de kan gå hem från denna debatt i dag och konstatera att vi har en justitieminister som inser att ungdomarna inte ska behöva få hörselskador utan kunna bedriva jakt utan den risken. Det finns stora möjligheter för justitieministern att göra dessa ungdomar, mig och Sveriges jägarkår riktigt nöjda i dag. Jag vill avsluta med vad jag skrev i min fråga. Det är väl besynnerligt att vi har ett samhälle där vi i alla lägen försöker få bort bullerproblem - redan 1962 infördes en lag om ljuddämpare på mopeder och 1965 en lag om motorsågar - men här finns en lag som säger att vi inte får skydda oss. Chansen finns i dag, justitieministern.
Fru talman! Jag är inte jägare längre, men jag har varit det tidigare. Men jag kan inte säga att jag talar i egen sak just i dag. Jag har drivit den här frågan tillsammans med Jan-Evert Rådhström därför att jag har erfarenheter och förstår hur viktigt det är. Många tror felaktigt att vapen blir tysta med ljuddämpare. Men det är faktiskt bara ljudet ned till 125 decibel som tas bort. Det ger också en ganska skarp knall. Därför är det helt fantastiskt att provskjutningar har visat att det är så som vi har sagt hela tiden. En annan sak som jag tycker är viktig är att rekylen blir mindre. Jag tycker att rekylen är jobbig. Det är nog jobbigt med rekylen för många kvinnor. Många kvinnliga jägare - vi blir fler kvinnliga jägare - skulle uppskatta ljuddämpare på jaktvapen. Det är positivt. Justitieutskottet har hela tiden varit negativt och trott att det går att skjuta tyst med en ljuddämpare. Men nu har man tydligen kommit på andra tankar. Regeringen har uttalat i proposition 2005/06:113, som det hänvisas till i svaret, att det finns skäl att överväga en mindre restriktiv hållning till ljuddämpare. Det känns positivt. Det finns fortfarande frågetecken med skrivningarna i propositionen, nämligen om regeringen tänker ta bort licenskravet eller bara göra det lättare att få licens. Enligt skrivningarna i propositionen tänker ni inte föreslå ändringar i vapenlagen utan bara i förordningar. Som jag tolkar det innebär det att det fortfarande kommer att behövas licens för ljuddämpare. Kan jag få ett svar på frågan?
Fru talman! Vi kan alltid diskutera vad som bedöms som senare år, men diskussionen har förekommit. Vi har också markerat allvaret inte bara genom att föra diskussioner, utan vi har också sett till att den här frågan har undersökts ordentligt. Det här är som bekant inte den enda frågan som handlar om vapen. Så sent som den 23 februari lade vi fram en proposition som riksdagen nu ska arbeta vidare med. Det är tänkt att förslagen i den ska träda i kraft den 1 juli 2006. Det är väldigt omfattande frågor som rör vapen. Det handlar inte bara om frågor för ett stort antal jägare, utan det handlar också om andra frågor som rör vapen som också är väldigt viktiga. Precis som sades i propositionen ska det här arbetet omedelbart påbörjas. Det har också skett, men det har inte slutförts på de här tre veckorna. Det tror jag inte heller att någon kan begära. Vi kommer alltså att gå i den riktning som vi har sagt. Vi kan inte ge exakta detaljer i dag. Det vore mycket märkligt. Jag tror som sagt inte heller att det krävs att vi kan svara exakt i alla delar efter bara några veckor. Tanken är inte heller att helt ta bort det men att gå i den riktning som vi har talat om. För att förebygga hörselskador hos jägare ska vi se till så att man får använda ljuddämpare och kan använda vapen utan risker för att skadas själv. Vi tar gärna diskussioner om detaljerna i detta. Det dröjer några veckor till innan vi kan ge alla detaljer som då finns på plats. Arbetet pågår, och vi avser alltså att allting ska vara klart redan om några veckor och senast den 1 juli 2006.
Fru talman! För att alla som är intresserade av de här frågorna ska få en tydlig bild vill jag säga att det ligger en proposition på vårt bord i dag. Det är fortfarande motionsperiod på den. Men som jag förstod justitieministern nu kommer det ytterligare en proposition just om ljuddämparfrågan där ni kommer att behandla den i detalj. Man kan ju inte säga att det finns några skarpa tankar på hur den här frågan ska lösas i propositionen Ökad kontroll av vapen . Jag vill få en tydlig markering av justitieministern att den här frågan kommer att lösas nu i år, inom en kort tid. Vi kanske kan få statsrådet att säga här att denna fråga är löst före den 1 juli även om det krävs en ny proposition. Om det inte är så att en ny proposition ska komma finns det en annan möjlighet att lösa den här frågan. Det krävs ju en lagändring för att få bort detta från vapenlagen. Vi skulle ju kunna vara kreativa här i Sveriges riksdag för att hinna med detta. Då skulle ministern slippa höra mig i kammaren nästa höst säga att vi nu är inne på det sjunde året som jag försöker att driva den här frågan. Det kunde kanske vara så att jag väcker en motion med anledning av det betänkande som ligger på vårt bord. Sedan kanske ministern kan prata med sina socialdemokratiska vänner så att de kan tillstyrka den. Då skulle vi kunna få en majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ta bort licenstvånget för ljuddämpare. För mig är det självklart att vi ska ta bort licenstvånget. Justitieministern känner säkert till att om jag har licens på ett jaktvapen i dag, ett klass 1-vapen som vi nu pratar om, innebär licensen att jag har ett förtroende att köpa ammunition till detta vapen när jag visar min licens. Det är väl förståeligt att det endast är de som har licens på sitt vapen som kan köpa detta. Om jag har licens på ett klass 1-vapen, tycker justitieministern då att det är logiskt att jag får köpa skyddsutrustning till detta vapen? Och då menar jag skyddsutrustning i form av ljuddämpare.

Fru talman! Jag tror att den här frågan har utretts väldigt länge och väldigt grundligt. Det har jag förstått efter kontakter med Rikspolisstyrelsen. Men nu känner jag mig lite tveksam om vad justitieministern menade med sitt inlägg. Vad jag förstår av den proposition som ligger på bordet - och där går motionstiden snart ut - tänker regeringen fatta ett beslut om hur det här ska regleras utan att komma till riksdagen med något förslag om lagändring. Stämmer det? Det innebär alltså att licenskravet inte kommer att tas bort. Det kommer inte att bli som Jan-Evert Rådhström önskar, nämligen att ljuddämpare ska behandlas ungefär som kikarsikte eller ammunition till vapen, det vill säga att har man licens så får man köpa det. Kan vi få ett riktigt klargörande svar på detta? Det skulle vara roligt inför motionsskrivande med anledning av den proposition som ligger på bordet.
Fru talman! Som jag sade i mitt föregående inlägg kan vi inte svara detaljerat på alla frågor. Men skulle det behövas en proposition som skulle läggas fram senare skulle vi missa hela hösten. Då skulle det inte bli någon förändring till jakten under hela hösten, som ändå är den viktigaste delen av jaktsäsongen. Det tycker jag inte är att gå jägarna till mötes. Då är det bättre att göra de förändringar som kan göras, till exempel förordningsvägen. Om det sedan skulle finnas behov av det, och jag utesluter inte på något sätt det nu när vi har dessa nya resultat, kan vi senare förverkliga detta i en lagändring. När vi har sagt detta och när vi har möjlighet att inför höstens jakt se till så att man kan få använda ljuddämpare tycker jag att det vore onödigt att försena det och inte gå jägarna till mötes på det sätt som vi talar om här. Vi kommer att arbeta på så att detta kan träda i kraft så fort som möjligt. Sedan kan vi diskutera huruvida det ska vara en förordningsändring eller en lagändring. Jag tror att det allra viktigaste för jägarna är att man får den förbättring och förändring som många jägare själva önskar.
Fru talman! Det var precis som jag befarade. Det är inte någon som vill försena den här frågan. Men de som är intresserade kan konstatera att det inte handlar om någon lagändring som tar bort licenstvånget för ljuddämpare. En lagändring ska Sveriges riksdag besluta om, och det står det ingenting om i den här propositionen. Fru talman! Jag tycker nog att justitieministern var lite glidande när det gäller sanningshalten i det han sade, om man kan säga så. Det handlar om eventuella förslag på ändringar i vapenförordningen som ska göra bedömningen något enklare när Rikspolisstyrelsen ska ge ett tillstånd för en ljuddämpare. Kravet på en licens kvarstår alltså fortfarande, och det är synd. Det är en bit på väg. Jag kommer naturligtvis att stå bakom detta, men jag kommer ändå att skriva en motion med anledning av den här propositionen som dessvärre är för dåligt underbyggd. Ni har ju fått den kunskap som många av oss haft ända sedan naturlagarna trädde i kraft. Jag kommer att föreslå att vi tar bort licenstvånget. Det är naturligtvis fritt för justitieministern, i likhet med alla andra svenska medborgare, att försöka prata med de socialdemokrater som stöder regeringen om att i detta fall stödja en motion från mig som gör att vi går ett steg längre än vad justitieministern har varit beredd att göra. Då skulle vi slippa detta licenstvång. Det står fritt för justitieministern att prata med sina socialdemokratiska riksdagsledamöter.
Fru talman! Jag vill bara göra ett klargörande. Vi går alltså de intressen som vi har talat om här till mötes. Som jag sade - jag vill vara tydlig på den punkten - är avsikten inte att ta bort det helt när det gäller att söka licens. Däremot är det en fråga huruvida man ska kunna få använda ljuddämpare eller inte, och det är det allra viktigaste. Då anser vi att det viktigaste är att vi nu kan se till att det här sker och inte hur man juridisk-tekniskt går till väga. Det är det som vi nu kommer att arbeta vidare med, och precis som vi uttalar oss i propositionen kommer det här arbetet att slutföras, och det pågår alltså för fullt. Vi får återkomma om de sista detaljerna senare. Tack så mycket för debatten!